Herr talman! Efter valet finns nu sex partier av olika storlek representerade i riksdagen. Partiernas inflytande varierar efter storleken. Det minsta partiet har därmed minst inflytande. Men för att partierna skall kunna utnyttja sitt inflytande krävs information. Det krävs lika mycket information för ett litet parti som för ett stort parti för att partiet skall kunna ta ställning i de olika frågor som blir aktuella. Det vore uppenbart orimligt att fördela informationen efter partiernas storlek, så att det största partiet fick mest information och det minsta fick minst information och insyn. Utrikesnämnden har nio ledamöter och nio suppleanter. Socialdemokraterna, moderaterna, folkpartiet och centern är representerade. Enligt gällande fördelningsmetod vid proportionella val har varken miljöpartiet eller vpk rätt till ordinarie plats. Men utrikesnämnden är att betrakta som ett parlamentariskt organ, där alla partier borde vara representerade. Miljöpartiet och vpk skulle kunna ges var sin insynsplats i form av en suppleantplats. Det vore i högsta grad rimligt. Jag skulle vilja fråga: Varför ställs miljöpartiet de gröna utanför utrikesnämnden?

Herr talman! I valberedningen har jag av praktiska skäl accepterat gemensam lista även i valet till utrikesnämnden. Vpk:s missnöje kan ju uttryckas på annat sätt än genom en skäligen meningslös omröstning här i kammaren. Men till protokollet har jag tillsammans med miljöpartiets representant framhållit att just i utrikesnämnden borde alla partier ha åtminstone en insynsplats. Det anser jag inte bara utifrån praktiska utgångspunkter, utan utifrån en principiell uppfattning. Inför omvärlden är det också av stor vikt att vi i vårt land så långt det är möjligt uppvisar enighet då det gäller vårt lands grundläggande intressen. Vpk har alltid konsekvent försvarat Sveriges oberoende och vår alliansfria politik. Vi stöder en aktiv fredspolitik. Herr talman! Nu kommer vpk tyvärr ännu en tid — jag tror att det blir en ganska kort tid, vi hoppas det — att stå utanför utrikesnämnden. Jag utgår från att statsoch utrikesministrarna även i fortsättningen på annat sätt kommer att ge vpk-ledningen all relevant information om de frågor som avhandlas i nämnden.

Herr talman! Återigen har miljöpartiet de gröna ställts utanför ett viktigt organ. Alla partier utom miljöpartiet de gröna är representerade i EFTA delegationen. Enligt Carl Johan Åberg skall EFTA-delegationen användas för att parlamentariskt förankra de förhandlingar som kommer att föras med EG och även ta del i utarbetandet av vår handelspolitik. En parlamentarisk förankring är ju omöjlig eftersom ett parti saknas. EG-frågan kommer att bli en av de viktigaste frågorna under den kommande treårsperioden. Hur skall EG-harmoniseringen genomföras? Miljöpartiet är en av de största kritikerna av EG-harmoniseringen. Är det kanske därför som miljöpartiet inte får vara med? Är det kanske bekvämligheten som fäller utslaget i stället för omsorgen om demokratin?

Herr talman! — får man väl säga med extra tonfall denna gång. Med valet bakom oss är det vår skyldighet att nu försöka ställa in siktet på framtiden, ty politik handlar inte främst om att blicka tillbaka eller om att revidera det som har varit, utan om att försöka att, med de instrument som politiken ger oss, bryta mark för det som skall komma. Det har under de senaste veckorna diskuterats åtskilligt om vad som hände och vad som inte hände i årets valrörelse. Om ett har så gott som alla varit eniga: det var en valrörelse som gav dåliga besked om framtiden och den politik som den ställer krav på. Vi står mitt uppe i en tid kännetecknad av mycket stora förändringar. Det ser vi varhelst vi fäster blicken runt om i världen. Vi ser det inte minst i vår egen världsdel, Europa. Vi känner det i vårt eget samhälle och i vår egen vardag. För inte mer än cirka ett decennium sedan talade man ganska allmänt om kapitalismens, om marknadsekonomins, om de fria samhällenas kris. I dag vet vi att det är precis tvärtom. Sanningen är den motsatta. Det är de socialistiska staternas, de socialistiska ekonomiernas, planhushållningens kris, som framstår som allt djupare. Detta sker samtidigt som marknadsekonomierna i Europa, i Amerika, i Asien och i stora delar av den tredje världen nu håller på att skjuta ny fart. Människor och nationer lyfts ur sin fattigdom. Det skapas genom en ny tillväxt en ny välfärd, som var otänkbar för bara ett årtionde sedan och som framstår som en dröm för de människor som lever i de socialistiska ekonomiernas och de socialistiska samhällenas allt tydligare kris. Socialismen som idé befinner sig i en historisk nedgångsfas. Dess doktriner överges eller omtolkas intill oigenkännlighet varhelst de politiska förutsättningarna för detta föreligger. Jag tror inte alls att det var en tillfällighet att det, när Ingvar Carlsson inför valet utgav en liten skrift som hette Idéer som bär, i listan över idéer som bär saknades en, nämligen socialismen, som trots allt är grunden för socialdemokratins program. Det är en illustration så god som någon av att det nu förs en allvarlig diskussion i spalterna också i den 29 socialdemokratiska pressen om huruvida inte socialdemokraterna borde ta steget fullt ut och stryka socialismen ur sitt program. Kravet på socialism bär fortfarande upp den socialdemokratiska politiken. Det ser vi i detaljerna, i stegen, stora eller små. Men tydligen börjar man nu skämmas för det. Man inser att det är en idé, vars tid, om den någonsin funnits, har passerat och vars modeller har lett till en kris som man inte kan vinna framtiden med. I vår egen del av världen, i Europa, är förändringarna mycket tydliga. De tolv demokratiska staterna inom den Europeiska gemenskapen, EG, med tillsammans 80 96 av medborgarna i det fria Europa, håller på att riva hinder och bygga broar för att skapa ett nytt och gränslöst europeiskt samarbete. Det handlar nu främst om det som kallas den inre marknaden. Man tar bort gränser för varor, kapital, tjänster och individer. Men det handlar också om att skapa nya möjligheter till samverkan och kontakt på utbildningens, forskningens, kulturens, miljövårdens och den sociala trygghetens områden. 1992, det år då man skall vara färdig med stora delar av detta arbete, är redan i dag ett levande begrepp i samhällsdebatten i snart sagt varje västeuropeiskt land. Sverige förblir ännu ett av de allt färre undantagen. Samtidigt — och det ger relief åt denna bild — gör förändringarna inte halt vid den mur och den taggtråd som sedan andra världskrigets slut brutalt har skilt europé från europé. Jag tror att vi alla, med viss bävan men med djup sympati, följer den s.k. sjungande revolutionen i Estland och Lettland, på andra sidan Östersjön — ett hav som borde förena i stället för att skilja. I vårt södra grannland Polen växer kraven på nödvändiga förändringar. I DDR, Östtyskland, står regimens strukturer fortfarande starka men på en bas som undermineras från snart sagt varje håll. Det vi i dag ser i Västeuropa inom EG ger, bara det, hopp om ett nytt skede i det fredliga samarbetet mellan fria nationer och fria individer. Det vi ser i Centraloch Östeuropa, i Östersjöområdet på andra sidan Östersjön, visar att fundamenten för den europeiska efterkrigsordningen nu skakar. Vi står inför ett nytt Europa, en ny fredlig samverkan mellan det fria Västeuropas demokratier, en ny öppning och ett nytt hopp för människor och nationer bakom järnridån. Vårt Sverige får inte ställa sig vid sidan av detta nya europeiska samarbete, dessa nya europeiska möjligheter. Vi ser också förändringarna i vårt eget samhälle: allt fler som vill göra nytt, göra annorlunda och göra det själva och därmed bryta upp från vad de med rätta uppfattar som förlegade strukturer och gamla restriktioner. Vi ser t.ex. alla de nya initiativ som har tagits och som ständigt tas inom barnomsorg och äldrevård. Skulle vi släppa på restriktionerna, monopolen och fördomarna och ge alla dem fritt spelrum skulle vi — det vet vi alla i denna kammare — få en både bättre, billigare och rikare barnomsorg och äldrevård, för att bara nämna de exemplen. Vi ser också förändringens krafter i det nyföretagande som faktiskt finns, inte minst hos de unga entusiaster som bryter sig loss från universitet eller storföretag för att starta eget och göra annorlunda, men också hos många av dem som kommit till vårt Sverige från främmande länder för att söka sig en ny framtid. Jag tillhör dem som ofta talar om förändringarna — i världen, i Europa, i Sverige — med entusiasm. Jag tycker att det finns starka skäl att vara optimistisk inför framtiden. Framtidspessimism är felaktigt och också farligt. Med rätt politik går vi faktiskt mot en bättre och ljusare framtid. Men politiken är viktig, i många fall t.o.m. avgörande. Och tyvärr innebär årets val att Sverige i flera viktiga avseenden riskerar att slå in på fel väg under de närmaste åren. Det är lätt att tolka valresultatet som en seger för isolationism, för pessimism och för rädsla för det okända och rädsla för det annorlunda. Det finns en sådan underströmning som kanske kan tolkas in i detta valresultat. Att säga nej till Europa eller att säga nej till människor som söker sig till Sverige från andra länder är i grunden utslag för samma isolationism och samma rädsla för det okända. Att säga nej till ny teknik och till ny tillväxt av rädsla för vad de kan innebära är utslag för en pessimism som innebär att man ser mörkt på förändringar och därmed på framtiden. Valresultatet har gett denna isolationism och denna pessimism en liten pust i seglen. I detta ligger också farorna för framtiden, farorna för att en politiskt försvagad socialdemokrati — det är detta det handlar om, eftersom socialdemokratin har gått tillbaka i detta val — kommer att böja sig för de vindar som nu noterats. Att böja sig för vindar brukar socialdemokratin vara ganska bra på. Och detta kommer att leda till en politik, som är rakt motsatt den som Sverige faktiskt behöver under dessa den internationella förändringens så avgörande år. I valresultatet ligger också risken för att Sverige nu går mot en ny kraftig våg av skattehöjningar och att Sverige gör det i ett skede när andra länder sänker sina skatter och då vi i Sverige absolut borde göra samma sak. Just nu pekar prognoserna på att vart tredje landsting och var tionde kommun kommer att höja skatten redan 1989. När budgetarbetet börjat i alla de kommuner där miljöpartiet valt att göra gemensam sak med socialdemokraterna och med kommunisterna kommer den siffran med all sannolikhet att bli ännu större. Vi vet alla, det sade vi alla i valdebatten, att kommunaloch landstingsskatterna utgör den tyngsta bördan för dem med de lägsta inkomsterna. Nu skall den tunga bördan göras ännu tyngre. När kommunalskattehöjningarna och landstingsskattehöjningarna läggs på varandra kan det handla om skattehöjningar på uppemot 2 kr., och det betyder mycket. För en heltidsarbetande sjuksköterska betyder det, även om man tar hänsyn till justeringen av statsskatten, att han eller hon drabbas av en försämring på ca 1 000 kr. om året. Och för den deltidsarbetande, som diskuterades så mycket under valrörelsen, är försämringen självfallet ännu större, eftersom han eller hon inte får någon del alls av de statliga skattejusteringarna. Vem, kan man fråga sig, hörde före valet talas om att man efter valet skulle drabbas av skattehöjningar som dessa? Samtidigt vet vi praktiskt taget ingenting alls om vilken skattepolitik som socialdemokraterna tillsammans med kommunisterna kommer att driva igenom i denna riksdag under de kommande åren. Det har talats om en justering av marginalskatten för 1989 med tre procentenheter, men det är ingen reell skattesänkning, det handlar på sin höjd om en liten kompensation för det faktum att socialdemokraterna har tagit bort inflationsskyddet i skatteskalorna. Med detta blir 1989 ännu ett förlorat år i skattepolitiken. Och det kommer vi alla självfallet att få betala priset för. Vi ser redan nu hur priserna och inflationen stiger snabbare i Sverige än i andra länder. Det syns förvisso i hushållsbudgetarna. Men det gör också att vårt näringsliv, trots mycket goda tider, klarar sig sämre i konkurrensen ute i världen. Därmed börjar också basen för vårt gemensamma välstånd att långsamt vittra. Vår ekonomiska tillväxt är sedan ett större antal år tillbaka åtskilligt lägre än den tillväxt som vi finner i andra motsvarande länder. Det har under den senaste tiden i debatten visserligen blivit populärt att säga att tillväxtsiffror ingenting betyder, eftersom tillväxten i alla fall bara är materiell. Men detta är en farlig vanföreställning. Vi behöver nämligen en bättre välfärd också materiellt, inte minst för de äldre som dessutom, det vet vi, kommer att bli allt fler. Utan en bättre tillväxt i dag och under de kommande åren kommer vi på 1990-talet kanske att tvingas att skära ner pensionsåtagandena och skära ned löften om omsorg och vård av de äldre. Det vill rimligen ingen vara med om. Vi behöver också en bättre tillväxt för att klara miljöproblemen. Ny teknik är ofta mer miljövänlig än gammmal teknik. Och det är med den ekonomiska tillväxten som vi ställer om vårt samhälle från äldre miljöbelastande till modernare och miljövänligare teknik. Att acceptera lägre tillväxt är att acceptera ett samhälle som försämrar sina möjligheter att klara de viktiga framtidsutmaningarna när det gäller sådana viktiga områden som pensionsåtagandena, äldreomsorgen och miljövården. Vi skall inte ställa lägre krav på Sverige än andra länder ställer på sig själva. Jag tycker att det borde vara en självklar målsättning att se till att vår ekonomi och vår välfärd växer i minst samma takt som andra västeuropeiska länders. Vid kommunaloch landstingsvalet skedde det i många kommuner och landsting ett maktskifte från den borgerliga till den socialistiska sidan. Det sveper de facto en röd våg över kommunaloch landstingshusen runt om i Sverige. Det gäller Stockholms stadshus tvärs över fjärden härifrån. Det gäller Bengtsfors, Härnösand, Helsingborg, Karlstad, Kristianstad, Linköping, Lund, Mölndal, Norrtälje, Nyköping, Sala, Skara, Vänersborg, Växjö och Ystad. Listan kan säkert göras längre. Alla dessa kommuner var borgerligt styrda före valet. Och i alla dessa kommuner gjorde socialdemokraterna ett dåligt val och förlorade röster. Likväl kommer socialdemokraterna att gripa makten i alla dessa kommuner. Anledningen är inte alls att väljarna har röstat på dem som nu tar makten. Skälet är att miljöpartiet, som före valet vägrade att säga någonting om vad man i maktfrågorna skulle göra efter valet, nu så gott som undantagslöst runt om i landet utnyttjat sin vågmästarposition till att stödja det socialistiska blocket. Fakta — man behöver inte göra annat än att redovisa fakta — talar i denna fråga sitt tydliga språk: I kommuner och landsting i hela Sverige uppträder miljöpartiet i dag som ett socialistiskt stödparti. Därmed tvingas vi också konstatera att kohandeln som politisk arbetsmetod efter valet hör till segrarna i detta val. Detta medför risker för att politiken vrids åt fel håll, för att isolationistiska strömningar får ökat spelrum, för att pessimism inför framtiden får större inflytande och för att en ny skattehöjningsvåg kommer att skölja fram över landet under de närmaste åren. Därmed minskar våra möjligheter att klara av de viktiga framtidsuppgifter som måste stå på den politiska dagordningen under denna mandatperiod. Låt mig nämna de sju kanske viktigaste. För det första: Att säga ja till det europeiska samarbetet. Det går faktiskt inte att bara sitta och vänta, ty det nya gränslösa Europa skapas snabbt. Om vi bara väntar, tvekar och bromsar, kommer Sverige att hamna på efterkälken i detta stora och viktiga arbete. Vi får inte stänga dörrar på det sätt som olika talesmän för regeringen ofta gör. I stället måste vi aktivt hålla alla alternativ för framtiden öppna. För det andra: Vi måste trygga neutraliteten, visa att vi menar allvar genom ett starkt försvar, militärt såväl som civilt. Vi har fått redovisningar under de senaste veckorna av djupet i försvarskrisen. Vi moderater föreslog i går att man skall anordna en särskild debatt om försvarskrisen så att samtliga partier så snart som möjligt får redovisa sin åsikt här i riksdagen. För det tredje: Vi måste sänka skatten för att klara sysselsättning, tillväxt och trygghet på 1990-talet. Nu finns, som jag sade, i stället risken att Sverige kommer att gå den motsatta vägen. För det fjärde: Vi måste klara de nya miljöhoten ovanpå de gamla. Jag tycker att svensk miljödebatt i långa stycken verkar leva kvar i 1970-talets kärnkraftsdebatts ibland ganska förlegade föreställningar. Det riskerar att föra politiken fel. Nu är det globalt ofta andra och långt allvarligare problem som tränger sig på. Runt om i världen diskuterar man nu hotet om klimatförändringar, som följer bl.a. av användningen av fossila bränslen. Det talar man om — såväl Gro Harlem Brundtland från sin politiska utgångspunkt som Margaret Thatcher från en helt annan politisk utgångspunkt — som det sannolikt största globala miljöhotet under resten av detta sekel. På många områden lade riksdagens beslut i våras en bra grund för miljöpolitiken. Den skall vi självfallet arbeta vidare på och inte nu plötsligt tro att vi skall börja om med allt från början. Men på viktiga områden ligger de kanske svåraste besluten framför oss. I våras drev vi på den borgerliga sidan — mot socialdemokraternas röster! — faktiskt igenom ett beslut om att koldioxidutsläppen inte skall få öka. Det är ett ambitiöst och mycket krävande beslut. Att förverkliga och leva upp till det beslutet utan att avveckla Sverige som industrioch välfärdsnation blir kanske den allra svåraste miljöpolitiska frågan under denna mandatperiod. För det femte: Vi måste lösa kvalitetskrisen inom den offentliga sektorn. Om det har vi talat många gånger i denna kammare, så jag skall inte tala länge om det i dag. Det handlar om att vi trots våra höga skatter har ett rättsväsende, som inte verkar klara av sina uppgifter fullt ut på grund av bristande resurser. Det handlar om att vi har ett sjukvårdssystem, där krisen på grund av den organisatoriska modell som vi har valt ter sig allt djupare för många. För det sjätte, låt oss inte glömma bort det: Det handlar om att värna vår öppenhet mot individer och mot intryck från andra länder och andra kulturer. Jag tillhör inte dem som ser okritiskt på svensk flyktingpolitik. Jag tycker att det finns åtskilligt där som borde och bör kunna ändras. Det har vi moderater sagt med stor tydlighet i denna riksdag under de senaste åren. Men öppenheten mot omvärlden och allt det som denna ger oss får aldrig offras hur starka isolationismens och främlingsrädslans krafter än blir. Det handlar inte bara om humanism, om tolerans. Det handlar faktiskt också om vårt eget behov av de impulser, den mångfald och den förnyelse som individers och idéers rörelser över gränserna historiskt alltid har gett vårt Sverige och som vi kommer att behöva än mer av under kommande decennier. För det sjunde handlar det om att vi kanske under denna mandatperiod skulle pröva förutsättningarna för att förbättra vårt demokratiska system så att möjligheterna till insyn och inflytande ökar. Många upplever i dag politiken som tråkig och trög och tycker att oviljan att diskutera idéer och framtidsfrågor i för hög grad har fått lägga sin hand över den politiska debatten och det politiska spelet. Jag tycker att det finns anledning att diskutera en demokratisk politisk reform i tre delar: att förlänga mandatperioderna, att skapa möjlighet till separata kommunaloch landstingsval, att få också i Sverige ett system med personval. Tillsammans skulle dessa tre delar kunna förnya vårt demokratiska system och faktiskt göra politiken mera levande. Att förlänga mandatperioderna råder det en bred enighet om. Det borde vi faktiskt kunna fatta beslut om under denna mandatperiod. Den gemensamma valdagen för riksdagsval, landstingsoch kommunalval är ett elände som vi borde göra oss av med så fort som möjligt. Det medför att viktiga lokala och regionala politiska avgöranden dränks av rikspolitiken. Det ger människor mindre möjlighet att ta ställning i många viktiga frågor som ju faktiskt ligger dem allra närmast. Skulle vi kunna ge kommunerna och landstingen egna valdagar, skulle vi ge den lokala demokratin, det lokala politiska engagemanget nytt liv. Ett personvalssystem är också ett viktigt krav. Jag tycker att det borde vara något av en självklarhet att väljarna skall få avgöra både vilket parti som skall representera dem i riksdagen och vilken person som de vill ha som sin företrädare. Möjligheten till detta har man i praktiskt taget alla andra demokratiska länder, men i Sverige har partiväldet satts före väljarnas möjlighet till personval. Det borde vi kunna ändra på. Det finns olika modeller för hur personval kan förenas med det strikt proportionella valsystem som vi har och som vi inte bör rubba. Vi skall inte låsa oss i förväg när det gäller modellerna, men färdriktningen borde vara denna. Jag hoppas att vi så snart som möjligt skall kunna enas om att tillsätta en grupp, en beredning eller kommitté — kalla det vad ni vill — som skulle kunna diskutera förutsättningarna för att under denna mandatperiod göra dessa förändringar för att vitalisera vårt demokratiska politiska system. I den diskussionen måste självfallet alla få vara med. Det här är frågor som är viktiga för oss moderater.

Alldeles säkert kommer arbetet för dessa idéer att då och då föra oss till hård strid med den förlegade socialism som ju fortfarande lever i den socialdemokratiska politiken på så många punkter. Säkert kommer vi att få anledning att också ta debatter mot dem som ofta säger nej till utveckling och teknik och i dag också säger nej till Europa. Vi räds absolut inte de debatterna. Tvärtom ser vi fram mot dem med tillförsikt. Vi tillhör inte dem som slår igen några dörrar i onödan. Och när det gäller debatten om våra idéer ser vi med optimism framtiden an.

Herr talman! För en månad sedan var det val i Sverige. Valet är det främsta uttrycket för vårt politiska system, demokratin. För oss är den allmänna rösträtten och åsiktsoch yttrandefriheten i det närmaste självklara. Meni ett internationellt perspektiv är det fortfarande ett privilegium att få leva i en demokrati. En majoritet av jordens befolkning lever i diktaturer av skilda slag. Diktaturer förtrycker och förnedrar människor. Det vet vi. Men ändå kan frihetens blomma tränga fram ur asfalten och skapa öppningar i de stabilaste av alla diktaturer. Det är förunderligt att det sker, och det är fantastiskt. Och det inger hopp om att det som i dag är ett privilegium inte skall förbli det för all framtid. I dessa dagar gläds vi t.ex. med balter och chilenare som nu vågar hoppas på att deras länder åter skall demokratiseras. Hindren på vägen är många. Processen tar säkert lång tid. Riskerna för bakslag är betydande. Men det som har hänt under senare tid inger ändå framtidstro och inspiration för många av dem vars frihet länge förkvävts men vars demokratiska sinnelag och frihetslängtan levt i deras hjärtan. Vi gläds med de balter och chilenare som lever kvar i sina hemländer men också med deras tiotusentals landsmän som i dag finns bland oss här i Sverige och som nu från dag till dag med stor spänning följer utvecklingen i sina tidigare hemländer. Det är ett privilegium för oss svenskar att vi får leva i en demokrati. Och det är, herr talman, en förmån att få leva i ett land som kan ge nya livschanser åt människor på flykt undan terror och förtryck på andra håll i världen. För oss som har haft turen att växa upp i ett demokratiskt och rikt samhälle är det en bjudande plikt att föra en generös flyktingpolitik. Att en majoritet av invånarna i Sjöbo för en månad sedan sade nej till att kommunen skall ta emot flyktingar är en påminnelse om att de värden som vi sätter högt i vårt samhälle alltid är hotade. För oss i folkpartiet är utfallet av folkomröstningen i Sjöbo en uppmaning att anstränga oss ännu mer än hittills för att vinna förståelse för värdet av öppenhet och solidaritet. Herr talman! Inför höstens val skickade Svenska naturskyddsföreningen ut en enkät till samtliga partier. Den ställde frågor om hur långt partierna var beredda att gå i olika miljöfrågor. Socialdemokraterna gick i sina svar på många punkter längre än vad de hade varit beredda att göra här i riksdagen så sent som i våras. Det väckte säkert hos många väljare förhoppningar om att partiet var på väg att tänka om. Men att döma av de besked som Birgitta Dahl i förra veckan gav min partivän Lars Ernestam här i kammaren var svaren till Naturskyddsföreningen bara avsedda för valrörelsebruk. Nu ville miljöministern inte stå för dem längre. ”Valet är över, Lars Ernestam!”, försvarade sig miljöministern när han påminde henne om vad socialdemokraterna hade sagt i valrörelsen. Birgitta Dahls svar var ett ovanligt tydligt uttryck för det socialdemokratiska sättet att bedriva valrörelse. För att undvika obehagliga debatter och slippa bevärliga frågor antyder man ett besked före valet som man sedan inte vill stå för när valet är över. Så var det t.ex. med den s.k. lex Bratt. Thage G Peterson antydde före valet — då han var justitiemininster — att en förnyad prövning av lagen om företagshemligheter skulle ske. Men nu är valet över. Nu säger Laila Freivalds att lagen efter vissa justeringar kommer att drivas igenom. Så var det med budgetpolitiken. I valrörelsen, eller rättare sagt fr.o.m. den 18 augusti, förklarade Ingvar Carlsson att det tack vare den ekonomiska tillväxten fanns utrymme för alla reformer som var aktuella. Några besparingar var det inte tal om. Men nu är valet över. Nu säger Ingvar Carlsson i regeringsförklaringen att det kommer att bli aktuellt att finansiera reformer genom ”omprövningar av utgiftsprogram”. Så var det med den ekonomiska politiken. I valrörelsen förklarade finansministern att det inte skulle bli aktuellt med någon åtstramning under de närmaste 1,5 åren. Men nu är valet över. Nu får vi se om löftet håller ens i en och en halv månad. Inflationen är på väg upp — också det tvärtemot vad statsministern sade i valrörelsen — och både riksbankschefen och konjunkturinstitutet har nyligen efterlyst en åtstramning. Och så var det med Carl Lidboms ordförandeskap i SÄPO-kommittén. Efter hans nonchalanta uttalanden och respektlöshet för lag och rätt i samband med Ebbe Carlsson-Anna-Greta Leijon-affären meddelade Ingvar Carlsson att kommitténs fortsatta arbete och ledning skulle diskuteras med partiledarna efter valet. Många fick — och det var förstås avsikten — intrycket att statsministern var angelägen om att arbetet skulle bedrivas i politisk enighet. Men nu är valet över. Nu har Ingvar Carlsson beslutat sig för att låta Lidbom fortsätta ensam. Ja, valet är över nu, Ingvar Carlsson — så långt är vi helt överens. Men till skillnad från socialdemokraterna anser vi i folkpartiet att man även efter valet skall stå för det man säger före valet. Visst kan alla i stridens hetta begå misstag. Men det är inte några misstag av det slaget som det är fråga om här, utan ett utstuderat mönster. När vi nu har en månads facit av fortsatt socialdemokratiskt regeringsinnehav kan det finnas skäl att påminna om det — och vi kommer att få anledning att återkomma många gånger! Herr talman! Jag har liksom Carl Bildt med tillfredsställelse noterat att regeringen nu, enligt vad som sägs i regeringsförklaringen, går med på att införa en miljöavgift på koldioxid. Koldioxidutsläppen är ett av de största miljöhoten på jorden. Vi kan naturligtvis inte undanröja det bara genom åtgärder i Sverige, men vi kan dra vårt strå till stacken. I slutdokumentet från Torontokonferensen i juni i år om ”Förändringar i atmosfären” framhålls att de data som nu finns om klimatförändringarna på jorden är mer negativa än de tidigare mest pessimistiska förutsägelserna. Jag citerar: ”De klimatiska katastrofer som hotar jorden kan —--— endast jämföras med ett världsomfattande kärnvapenkrig.” Koldioxidutsläppen och den växthuseffekt som de kan leda till spelar en central roll. Mot denna bakgrund framstår det mål som riksdagen i våras beslutade om och som också Carl Bildt berörde — att de totala koldioxidutsläppen inte får öka — som än mer angeläget. Detta mål, i förening med de tidigare fastställda målen att kärnkraften skall vara avvecklad senast år 2010 och att vattenkraften inte skall byggas ut ytterligare, begränsar våra handlingsalternativ när det gäller energiförsörjningen. I stort sett handlar det nu — förutom om bättre hushållning — om vindkraft och bioenergi, dvs. energi som kan utvinnas t.ex. ur ved. För att stimulera hushållningen behövs enligt vår mening en aktiv statlig prispolitik på energiområdet. Successivt höjda priser på energi är det effektivaste sättet att driva fram ny och mer energisnål teknik. Det är beklagligt att socialdemokraterna, som annars älskar att ta marknadskrafterna i örat, på just denna punkt vill överlåta utvecklingen helt åt dessa krafter. Potentialen när det gäller att producera energi med vind och biobränslen är betydande. Däremot är ingen av dessa energikällor färdig för en snabb utbyggnad under de allra närmaste åren. Därför behövs tid för forskning och utveckling. Det är angeläget att de insatserna kraftigt ökar under åren framöver. Men, herr talman, om vi genomför en alltför snabb avveckling av kärnkraften kommer inte tiden att räcka till för utvecklingen av vindkraft och biobränslen. Då blir vi i stället hänvisade till fossila bränslen, alltså olja, kol och gas. Vid en mycket snabb avveckling, t.ex. på tre år, som miljöpartiet har föreslagit, skulle det leda till kraftigt ökade utsläpp av bl.a. svavel och koldioxid. Det är från miljösynpunkt helt oacceptabelt. Men även den tidigareläggning av kärnkraftsavvecklingen som socialdemokraterna i våras drev igenom i riksdagen kommer att framtvinga en storskalig satsning på fossila bränslen. Också om svavelutsläppen i det tidsperspektivet kan klaras kommer den att leda till ökade utsläpp av koldioxid. Inte heller den linjen är ur miljösynpunkt acceptabel. För en i ordets rätta mening miljöengagerad riksdag vore det en angelägen uppgift att se till att den socialdemokratiska minoritetsregeringen inte medverkar till en ökad användning av fossila bränslen. Men i själva verket är flera av de partier som säger sig vara eller vilja bli goda miljöpartier beredda att driva oss in i ett ökat beroende av sådana bränslen med de negativa miljökonsekvenser det kommer att få. I den här frågan känner vi i folkpartiet oss ensamma i det gröna. Herr talman! Att klara målen för energipolitiken är en av de stora politiska utmaningarna under de närmaste årtiondena. En annan är hur vi skall kunna möta de problem som sannolikt väntar på svensk arbetsmarknad under samma period. En viktig orsak till dem är det som kommit att kallas ”ålderschocken”, dvs. att andelen personer i yrkesverksam ålder kommer att minska och andelen i icke yrkesverksam ålder följaktligen att öka. Problemet kommer att bli särskilt allvarligt efter sekelskiftet, men redan nu har vi fått en försmak av hur det kommer att bli på många håll. Debatten om arbetet har länge gällt frågan hur alla skall kunna få en rimlig andel av det betalda arbetet. Utgångspunkten har med andra ord varit att det finns gott om arbetsvilliga personer men ont om arbetstillfällen. I det syftet har man t.ex. diskuterat arbetstidsförkortning. Problemet framöver kommer med all sannolikhet att mer vara hur vi skall kunna få tag på människor som vill och kan utföra viktiga arbetsuppgifter. Hur mycket tid varje människa skall använda för betalt arbete måste naturligtvis var och en själv avgöra. Men vilken avvägning den enskilde gör är viktigt inte bara för henne själv. När man använder tid för sig själv och sina närmaste koncentreras glädjen och nyttan av den tiden till denna krets. När man i stället utför betalt arbete ger det en utkomst som förhoppningsvis kan göra livet vid sidan av arbetet lättare att leva. Men det innebär också att man delar med sig till människor utanför den närmaste kretsen. Först och främst får dessa naturligtvis glädje av själva arbetsinsatsen. Det gäller oavsett om man arbetar inom vård, omsorg och utbildning eller inom industri och handel. Dessutom går en ansenlig del av inkomsten till skatt och därmed till att finansiera gemensamma angelägenheter. Även om fördelningen av tiden mellan betalt arbete och andra aktiviteter avgörs och måste avgöras av den enskilde påverkar vi genom politiska beslut den avvägningen. Det sker t.ex. genom arbetstidslagstiftning och skatter. Det finns de som vill ändra lagstiftningen så att människor stimuleras att använda mer tid åt egna aktiviteter och mindre åt betalt arbete. En del vill med lag tvinga alla till sex timmars arbetsdag. Andra vill utforma skatten så att heltidsoch merarbete missgynnas och deltidsarbete gynnas. Jag ifrågasätter självfallet inte att alla behöver tid för familjen och för rekreation eller att många gör väsentliga insatser för andra människor genom obetalt arbete. Men det hindrar inte att om fler och fler väljer att minska sitt betalda arbete så rycks en del av grunden för välfärdsstaten undan. Välfärdsstaten bygger till stor del på att människor har intresse av betalt arbete och att de är beredda att avstå en del av betalningen till skatt för att finansiera offentliga tjänster och transfereringar. Visserligen kan säkert somliga ersätta den trygghet välfärdsstaten erbjuder med privata arrangemang, t.ex. försäkringar, och andra kan dra nytta av välgörenhet. Men en övergång till ett sådant system skulle enligt min uppfattning hota välfärden för många människor, särskilt för dem som i dag är mest beroende av det allmännas stöd. Jag menar därför, herr talman, att det är angeläget att vi snarare försöker stimulera än hämma betalt arbete. Vi kommer att behöva alla arbetsinsatser som människor är villiga att göra under årtiondena framöver. Vi har i Sverige nått en genomsnittlig standard och inkomstnivå där många har råd att dra ned på sitt betalda arbete. Desto mer angeläget är det att vi på olika sätt försöker uppmuntra det. Skattesystemet måste t.ex. utformas så att det mer än i dag stimulerar till arbete men också till sparande, studier och risktagande. Det är viktigt att komma ihåg att den som frivilligt avstår från extra arbete, därför att hon anser att det inte lönar sig, personligen förlorar ganska litet på det. Förlorarna är i stället dels de som inte får den service de behöver, dels vi alla genom att skatteintäkterna minskar. Inte minst av det skälet är det viktigt att se till att arbete lönar sig bättre. Sänkta marginalskatter är viktigt om vi vill öka arbetsutbudet, men det finns en lång rad andra åtgärder som är tänkbara. Låt mig bara nämna några. En åtgärd som kan vidtas mycket snabbt är att låta asylsökande arbeta under väntetiden. Regeringens motstånd på den punkten är obegripligt. Förtidspensioneringarna har ökat kraftigt under senare år. Delvis kan det ses som ett uttryck för att regeringen är på väg att överge den traditionella arbetslinjen. Det är angeläget att öka ansträngningarna att ge dem som i dag förtidspensioneras nya chanser i arbetslivet. Många av dagens pensionärer har långt ifrån givit allt vad de har att ge i arbetslivet. Det är alltför få som utnyttjar möjligheten att skjuta upp pensioneringen till efter 65 år — bara någon procent av alla som når den åldern. Även de som skulle vilja möter säkert på ett psykologiskt motstånd, men ibland kan också avtal eller andra omständigheter helt enkelt tvinga dem att gå. Det är önskvärt att den pensionsålder som på papperet är flexibel blir det också i praktiken. Även bland dem som valt att gå i pension finns det många som skulle vara beredda att göra en arbetsinsats, men de avstår ofta på grund av de orimliga marginaleffekter som de i dag möter. Ett sätt att uppmuntra deras arbetsvilja vore att införa ett förvärvsavdrag för pensionärer, dvs. en möjlighet för dem som vill att tjäna en liten summa pengar utan att den räknas in i den skattepliktiga inkomsten. Det skulle naturligtvis ha sitt intresse att på alla områden få Ingvar Carlssons synpunkter på hur man skall möta framtidens arbetsmarknadsproblem. Men låt mig för dagen nöja mig med en fråga som jag ställer också mot bakgrund av ett uttalande som finansministern gjorde i Ekot i morse och tydligen också i ett tal i går: Är regeringen beredd att medverka till att pensionärer skall kunna tjäna en slant utan att behöva betala skatt på den? Ekonomiska lockbeten är viktiga för att öka arbetsutbudet, men det räcker inte med bara sådana. Det är också, herr talman, nödvändigt att erbjuda en god arbetsmiljö och stimulerande arbetsuppgifter. Inte minst inom vård och omsorger behövs det också för att klara konkurrensen om arbetskraften. Valet är visserligen över, men Ingvar Carlsson kanske ändå erinrar sig en socialdemokratisk valaffisch med texten: ”Hundratusentals människor slits ut i förtid. Nu får det vara nog!” De som fått nog var inga privatanställda med storkapitalet som arbetsgivare. Nej, det var personer anställda i det gamla hederliga offentliga sjukvårdsmonopolet. Så sammanfattade alltså de läget inom svensk sjukvård efter ett halvsekels socialdemokratiskt regeringsinnehav: ”Nu får det vara nog!” Det är lätt att hålla med dem. Nu får det vara nog. Nu krävs det förändringar. Det här är naturligtvis ingen ny insikt. Ändå går det trögt att förändra arbetsförhållandena inom vård, omsorg och utbildning. Jag kan inte komma ifrån känslan att det viktigaste skälet är att dessa yrkesområden på alla nivåer utom de beslutande domineras av kvinnor. Alltför många politiker vågar inte i praktiken lita på kvinnorna. Vad det handlar om, herr talman, är att uppvärdera traditionellt kvinnliga arbeten. De anställda inom de här områdena måste få större ansvar för och större inflytande över verksamheten. Större resurser måste satsas på fortbildning och vidareutbildning. Professionalismen måste erkännas också inom omvårdnadsoch omsorgsyrkena. Det mest extrema uttrycket för bristen på ett sådant erkännande är miljöpartiets förslag att dessa arbetsuppgifter skall kunna tas över av några ”värnpliktiga” eller tjänstepliktiga amatörer. Nej, sjuka och handikappade om några behöver få hjälp av kunnig och erfaren personal. Forskningsinsatserna måste öka inom t.ex. omvårdnadsområdet. Vi har från folkpartiets sida därför föreslagit inrättande av fler professurer i denna disciplin. Förskollärare, sjuksköterskor och andra måste få möjlighet att göra karriär. Deras kompetens och erfarenhet behövs på chefsposter och i administrationen och planeringen av verksamheten. Och, inte minst, förskollärare, sjuksköterskor, sjukgymnaster, lärare och andra måste få rätt att starta eget. Det måste bli stopp för det kvinnliga näringsförbud som hindrar att idéer om en bättre barnomsorg, omvårdnad och utbildning förverkligas. På det sättet skulle också hundratusentals kvinnor kunna få fler arbetsgivare att välja mellan, vilket skulle ge dem en starkare position, inte minst när det gäller att förbättra arbetsvillkoren. Herr talman! Jag noterade att Ingvar Carlsson häromveckan på kommunaltjänstemännens kongress slog ett slag för välfärdsstaten och tryggheten. Statsministern citerade Tage Erlander, som sagt att ”känslan av trygghet utgör ett frihetsvärde av enorm betydelse för den enskilda människan”. Som Ingvar Carlsson framhöll i talet kan de flesta i Sverige instämma i det uttalandet. Tryggheten är en förutsättning för frihet. Därför är välfärdsstaten ett viktigt inslag också i vår liberala vision om ett gott samhälle. Bara ett samhälle som tar hand om de svaga och som ställer upp i krislägen erbjuder en verklig frihet. Och visst ger den svenska välfärdsstaten på många sätt en betydande trygghet. Men jag menar att Ingvar Carlsson ändå gick för långt när han inför kommunaltjänstemännen slog fast att vi i Sverige i dag inte ”behöver--- känna rädsla och oro inför förändringar, inför att bli gamla och sjuka eller för att våra barn inte skall få en god omsorg och utbildning”. Antingen är Ingvar Carlsson pinsamt omedveten om hur verkligheten ser ut i Sverige, eller så försöker han förespegla en trygghet som han vet inte finns. För handen på hjärtat, Ingvar Carlsson: Nog måste man i Sverige i dag känna oro för om ens barn skall få god barnomsorg? 53 000 barn står utan dagisplats i dag. Deras föräldrar känner inte den trygghet som Ingvar Carlsson talar om. Många av dem är hänvisade till provisoriska lösningar. Många tvingas lämna sina barn till en omsorg som är långt ifrån så ”god” som de skulle önska. Samtidigt ekar allt tommare regeringens löfte att alla som vill, såsom riksdagen har beslutat, verkligen skall få dagisplats 1991. I sin anslagsframställning från i höstas konstaterar socialstyrelsen att det skulle behövas ett årligt tillskott av barnomsorg på ca 30 000 platser. För närvarande är utbyggnadstakten omkring 20 000 platser. Socialstyrelsen betecknar målet att nå full behovstäckning till 1991 som ”orealistiskt”. Ett problem inom barnomsorgen är att många förskollärare flyr yrket. Ett av skälen är avsaknaden av alternativ till den kommunala barnomsorgen. Om målet att alla som vill skall kunna få barnomsorg skall vara uppfyllt till 1991 är det viktigt att alla goda krafter tas till vara, och då måste också enskilda initiativ och alternativ uppmuntras. Den lag som i praktiken stoppar sådana alternativ, den s.k. lex Pysslingen, bör omedelbart avskaffas. I samband med behandlingen hösten 1985 av propositionen om en förskola för alla uttalade regeringen att det senare kunde bli aktuellt med en lag som ålade kommunerna att ge dem plats som ville ha. Det finns nu skäl, menar vi, att på allvar överväga att genomföra denna lag. Det skulle sätta press på kommunerna att bygga ut barnomsorgen. Om samtidigt lex Pysslingen försvinner får kommunerna möjligheter att också utnyttja enskilda alternativ för att leva upp till lagen. Då skulle vi inom några år kunna få den trygghet som Ingvar Carlsson talar om men som i dag inte finns. Handen på hjärtat, Ingvar Carlsson: Nog måste man i Sverige i dag känna rädsla och oro för att bli gammal och sjuk? Jag skulle vilja rekommendera Ingvar Carlsson att läsa t.ex. Maj Fants bok Att bli mamma till sin mamma. Jag vet att man har beställt ett exemplar på statsrådsberedningen. Den är en skildring av hur hennes mor drabbas av demens och ett mycket tydligt bevis för att den som är gammal och sjuk och hans eller hennes anhöriga inte i dag erbjuds den trygghet som de borde ha rätt till. Ungefär 100 000 människor i Sverige lider av demens. Det är en hjärnsjukdom som gör att man successivt tappar minnet, orienteringsförmågan och en rad andra funktioner. Man glömmer bort hur man knyter skorna eller breder en smörgås. Man hittar inte hem, och man vet inte vilken dag det är. Man blir retlig, deprimerad och misstänksam. Demens kan vi ännu inte bota. Den är en grym sjukdom för den som får den, men också för de anhöriga som hårt drabbas när en älskad anförvant långsamt försvinner samtidigt som hon finns kvar. Men även om det inte finns bot finns det lindring. Genom dagvård, avlastningsplatser och en plats i gruppboende när sjukdomen förvärras kan de sjuka erbjudas vård på ett värdigt sätt och de anhöriga få trygghet. Men av de ca 50 000 dementa som inte klarar sig själva i dag är det inte mer än ca 500, en enda procent, som har tillgång till gruppboende. Resten finns på ålderdomshem eller långvårdsavdelningar där de inte alls hör hemma eller bor kvar i hemmet under ovärdiga förhållanden. ”Jag blir rasande när jag tänker på att min mor, och kanske 100 000-tals andra gamla, som varit med om att bygga upp det välfärdssamhälle vi har, ska tvingas sluta sina dagar i ensamhet, isolering, förvirring och förödmjukelse. En generation som hyllat arbetsamhet, plikttrohet, ärlighet och hederlighet, som har slitit hårt och levt strävsamma liv, ofta i fattigdom och knapphet. En generation som upplevt världskrig, som vet vad ransonering och hushållande är, som har sparat och planerat för barnen, för sin ålderdom, för sin begravning. Den generationen sviker samhället i dag, och vi medelålders barn med gamla föräldrar står där med skammen och skuldkänslorna över att våra gamla föräldrar får sluta sina liv utan värdighet, utan mänsklig gemenskap och värme.” Så långt Maj Fant — jag håller med henne till etthundra procent. De förhållanden som råder i dag ger, Ingvar Carlsson, ingen trygghet att skryta med. De innebär i stället en ofärd att uppröras över och göra någonting åt. Men när folkpartiet har föreslagit statliga insatser både för att få i gång utbyggnad av gruppboende, men också för att kunna ge gamla och sjuka som lever på institution rätt till ett eget rum och för att kunna kapa operationsoch behandlingsköer på våra sjukhus, då har ni socialdemokrater här i kammaren sagt nej. Och handen på hjärtat, Ingvar Carlsson: Nog måste handikappade i Sverige i dag känna oro för om de skall få det stöd de behöver. Det är inte utan orsak som regeringen nyligen har beslutat tillkalla en ny handikapputredning för att se över stödet till personer med funktionshinder av olika slag. Handikappområdet har varit försummat under de gångna åren. Därför är det bra att den här utredningen kommer i gång. Däremot blev jag minst sagt upprörd — och jag är övertygad om att det är en känsla som delas av hela handikapprörelsen — när Bengt Lindqvist häromdageni en debatt här i kammaren bekräftade att utredningen har till uppgift inte bara att föreslå behövliga förbättringar för handikappade utan att den också måste föreslå lika stora eller större besparingar på handikappområdet. Jag har stor förståelse för regeringens allmänna ambition att se till att utredningar håller igen på expansionslusten. Men man måste ändå göra skillnad på utredning och utredning. Förbättringar för handikappade måste ges högsta prioritet också i konkurrens med andra angelägna utgifter. Regeringens nolldirektiv är så mycket mer upprörande som det nu från regeringshåll högtidligen har deklarerats att det finns utrymme för reformer i miljardklassen. Jag måste fråga Ingvar Carlsson: Kan statsministern ge ett enda exempel på någon nedskärning på handikappområdet som han tycker att utredningen skall överväga? Bara ett enda exempel! Om inte statsministern är beredd att ge sådana exempel måste den enda rimliga slutsatsen bli att direktiven skall ändras! Herr talman! Visst skall vi vara stolta över den svenska välfärden. Men vi skall också våga se att den fortfarande rymmer mycken ofärd. Medan socialdemokraterna hellre vädjar till stora och röststarka intressegrupper arbetar vi i folkpartiet för att ge trygghet åt dem som lever i det glömda Sverige. Det arbetet kommer vi oförtrutet att fortsätta under de kommande åren.

Herr talman! Världen är grym mot många människor, allra grymmast är våldet mot de minsta, mot barnen. TV-filmen om sexuellt utnyttjande av barn som visades i går kväll gav ett övertydligt exempel på just detta, vilket jag tror grep alla. Ingen kan förbli oberörd. Det lär oss något om hur utsatta barn är, hur stort deras behov är av omsorg, omvårdnad och kärlek. Annars får de aldrig chansen att bli hela människor som vuxna. Risken är naturligtvis störst för barn i utsatta situationer, t.ex. flyktingbarn, svältande barn, krigsskådeplatsernas barn. Men det bör lära även oss här i vårt relativt trygga Sverige något om barns utsatthet. Eftersom våra möjligheter är så mycket större måste också vårt ansvar mätas därefter, inte minst i vår politik för internationell solidaritet med dem som tvingas lämna sina hemländer för att komma hit och för dem som blir kvar i förtrycket. Herr talman! Miljöoch fördelningsfrågorna blev dominerande inslag i årets valrörelse. Väljarna ville ha det så. Verkligheten gav tyngd åt denna vilja. I centerpartiet delade vi i hög grad denna prioritering. Däremot saknade vi debatten om samhällets framtidsutveckling — kraven på utbildning i det framväxande kunskapssamhället, den tekniska utvecklingens möjligheter inom miljömässigt och socialt acceptabla ramar samt den struktur och det näringsliv som bäst främjar ett resursbevarande samhälle — enligt centerpartiets uppfattning det decentraliserade samhället. Valet blev en framgång för partier med en tydlig miljöoch fördelningspolitisk profil. Genom miljöpartiets framgång och inträde i riksdagen blev regeringsinnehavet än fastare förankrat hos socialdemokratin. Här i riksdagen krävdes ingen aktiv insats för att det skulle bli så. Det är bara ett sannolikt utfall när övriga röster fördelas på fler partier. Efter detta konstaterande vill jag hälsa vännerna inom miljöpartiet välkomna till riksdagen. Ni har bidragit till att föra fram miljöfrågorna i debatten. Vi välkomnar denna nygamla debatt kring miljöfrågorna. Det är snart 30 år sedan en talför representant i riksdagen litet nedlåtande försökte avfärda miljöfrågorna som politisk företeelse med ordet ”omnibusspolitik”. Det var uttryck för den tidens bristande förståelse för behovet av helhetssyn, allt skulle indelas i sektorer, var sak för sig, ordning och reda. Det är nog förklaringen också till finansministerns något undanskymda roll i årets valrörelse. Det är svårt på en del håll att se ekologi och ekonomi som olika sidor av samma sak, att inse att god miljö är ett viktigt mål också i den ekonomiska politiken, att god miljö är en förutsättning för uthållig tillväxt— inte ett hinder. Vi välkomnar miljöpartiet i detta långsiktiga pedagogiska arbete. Vi kommer med stort intresse att följa era insatser. Som vi kunnat se och höra senaste veckan har era motsvarigheter här i regionen, vilket redan nämnts av Carl Bildt, och på en rad andra håll i landet tänkt göra jobbet genom att krama om socialdemokraterna. Eller är det tvärtom kanske? Det skall i varje fall bli intressant att se resultatet. Det är nämligen det som räknas. En liten sidokommentar kan jag inte låta bli att göra till de nyligen timade utskottsförhandlingarna. Där stod miljöpartiet och viftade med hotet att bilda valkartell tillsammans med socialdemokraterna och vpk för att komma in i utskotten på centerpartiets bekostnad. Vi skulle alltså ha fått en utskottsrepresentant var, trots att centern har mer än dubbelt så många ledamöter som miljöpartiet här i riksdagen. En något underlig form av rättvisa och representativitet kan man tycka. Dessutom riktades hotet mot ett parti som omedelbart var berett ställa upp med sin andel av utskottsplatserna. Var ni så rädda att snubbla på dörrmattan till utskottslokalerna att ni inte hade kurage att ta avstånd från en så uppenbar orättvisa? Hur som helst, centerns riksdagsgrupp uppfattade det inte som en vänlig handling, men väl som bristande omdöme. Detta sagt i all vänlighet. Valresultatet visade med eftertryck att väljarna väljer efter partier och inte efter s.k. block. De som talar sig varma för blockpolitik vill väl egentligen ha ett tvåpartisystem. Det är min övertygelse att ett sådant maktpolitiskt synsätt skulle öka — inte minska — antalet s.k. soffliggare här i landet. Dessutom undertrycker det en idédebatt som alla säger sig vilja ha. Ett flerpartisystem hindrar naturligtvis inte gemensamma positioner för partier där det finns särskild anledning att markera idémässig samstämmighet. Så har centern, folkpartiet och moderaterna inför årets val markerat gränslinjen mellan socialism och icke-socialism —låt vara att socialismen är på utdöende, men det föreligger en viktig idémässig skiljelinje i politiken — när det har gällt förslagen om löntagarfondernas avveckling, vårdnadsbidrag för småbarnsföräldrar och försäljning av vissa statliga företag. Dessa idémässiga skiljelinjer ligger naturligtvis fast även efter ett val, oavsett valutgång. Förslagens utformning kan självfallet behöva ses över när verklighetens förutsättningar ändras. Väljarna röstar på partiernas program, men de har också rättmätiga krav på att regeringsalternativ skall redovisas med utgångspunkt i den politiska verkligheten. Som bekant låter sig valresultat inte alltid förutses. Årets val är ett tydligt exempel på just detta. Det är ett skäl för att regeringsalternativ formuleras som ett mål. Det är bara att konstatera att årets val var ett misslyckande för det icke-socialistiska regeringsalternativet. Både miljöpartiets framgång och kds misslyckande att nå över procentspärrarna har bidragit till detta. Därmed har inte väljarna uttalat sig för en mer socialistisk politik, dels beroende på socialdemokraternas tillbakagång, dels beroende på att socialdemokraterna inte begärt mandat för en mer socialistisk politik. Socialismen var ju som nämndes tidigare, inte särskilt framträdande i valrörelsen — i varje fall inte som etikett. Till det nya i bilden hör också Lars Werners markering av ett s.k. grönt block i riksdagen. Centern tar avstånd från blockpolitik, oavsett färgskala. Men det är naturligtvis en intressant markering som kan tolkas som ett försök till frigörelse i någon form för vpk:s del från storebror socialdemokraterna. Men det finns anledning att klart markera att väljarna vill att mer skall bestämmas här i riksdagen. Det är valresultatet kort sammanfattat från parlamentarisk synpunkt. Det är centerpartiets avsikt att lyssna till denna väljarsignal även i frågor där vi inte traditionellt eftersträvar breda politiska lösningar, vilket vi ju gör t.ex. i utrikesoch säkerhetspolitiken. Om samtliga oppositionspartier följer den huvudregeln så kommer riksdagen att få det ökade inflytande som väljarna de facto gett parlamentet. Regeringen får ett i motsvarande mån minskat inflytande. En annan slutsats av valet är att väljarna bryr sig allt mindre om det som har kallats för det kommunala sambandet. Förr eller senare måste detta leda till att en slutsats dras: längre valperioder, skiljande av rikspolitiska val från de lokala och regionala. Den kraftiga expansionen i storstäderna under 60-talet bäddade för sociala, miljömässiga och ekonomiska svårigheter i människornas vardag. Vi som bor i Stockholm har upplevt vad detta vill säga. Den krisen drabbade också övriga landet men i annan tappning: ungdomar som flyttade, utarmning, ökad social otrygghet. T dag håller socialdemokraterna på att ställa människorna i våra storstäder inför en ny kris. Jag är allvarligt oroad över de tecken som vi kan se i dagens verklighet i våra koncentrationsområden. Jag tänker på miljön, men ännu mer på den sociala grundtryggheten. Många är de vårdavdelningar som nu står stängda i Stockholmsregionen på grund av personalbrist. Service och omsorg om våra äldre haltar beroende på att kommuner och landsting inte klarar att rekrytera personal. Många är de föräldrar som kastas mellan arbetet och förskolan till följd av brist på förskolepersonal. Bristen på poliser gör att människor inte tilltror polisen om att kunna klara upp begångna brott. Det här är storstädernas vardag. Grundtryggheten hotas. Personalen som dagligen brottas med de problem som ökade vakanser, växande köer och krympande resurser åstadkommer tröttnar alltmer. Inom vårdsektorn är personalomsättningen i Stockholm tre gånger så hög som i Blekinge, antalet vakanser gör att allt fler vårdavdelningar måste stängas. Detta sker samtidigt som antalet sökande per plats i vårdutbildningen är lägre i Stockholms län än i andra län. Att det fanns 423 vakanta tjänster inom polisen den 1 september i år i den här regionen ger en annan bild av verkligheten. Här väljer allt fler att ta anställning i privata vaktbolag framför polisarbete. Den situationen kräver åtgärder nu. Inför den avtalsrörelse som stundar är det nödvändigt att också regeringen inser vad som håller på att hända. Eldar man på tillväxtbrasan i storstäderna med ökad löneglidning inom den privata sektorn, sänkta marginalskatter för dem med högre inkomster samtidigt som man drar åt tumskruvarna för exempelvis lärare och poliser, deltidsarbetande — ofta kvinnor som bekant — med inkomster under 70 000 kr. om året, då slår man undan benen för tryggheten i våra koncentrationsområden. Vår gemensamma sektor har fel och brister. Vi har, som jag tror Bengt Westerberg nämnde, en kvalitetskris inom den offentliga sektorn. Men detta leder inte oss till slutsatsen att staten som arbetsgivare skall lägga krokben för verksamheten. Den avtalsrörelse som vi har bakom oss visar att kassabegränsningar, s.k. cash-limits, av den modell Kjell-Olof Feldt valde inte är möjliga att använda. De leder ofelbart till att verksamhet som riksdagen beslutat om undergrävs. Det är helt nödvändigt att ge möjlighet för prioritering — inte bara sätta lönetak —- inom den statliga verksamheten. Det är därför som vi från centerns sida krävt att en eventuell kassabegränsning måste omfatta hela anslaget till en myndighet. Den måste dessutom kopplas till decentraliserade förhand lingar utifrån strikta regler för verksamhetens miniminivå. Det är inte acceptabelt att politiska beslut skall kunna urholkas av parterna vid förhandlingsbordet. Eller är det rimligt att 1 20 ålagd besparing i gymnasieskolan drabbar de svagaste eleverna, eftersom de fasta resurserna redan är låsta, eller att 1 70 minskning på komvux innebär 40 000 färre studietimmar, främst för lågutbildade? Det är inte heller acceptabelt att statens personalrekrytering motverkas av ett system, som inte möjliggör anpassning till marknaden för motsvarande arbetsuppgifter på annat håll. Människovårdande yrken måste helt enkelt värderas högre. De uttalanden som gjorts efter valet tyder på att regeringen ännu inte bestämt sig för hur ett system med cash-limits skall se ut. Jag och centern utgår ifrån att regeringen nu lärt sig läxan och är beredd att se de mycket tydliga problem som finns när det gäller personalförsörjning och möjlighet till efterlevnad av politiska beslut inom den gemensamma sektorn. En oacceptabelt snabb kostnadsutveckling är fortfarande Sveriges största ekonomiska problem. ”Tredje vägens ekonomiska politik” har koncentrerat resurserna och skapat nya klyftor. En del har fått kompensation, andra inte osv. I koncentrationens spår följer inflationen. En allvarlig konsekvens av ”överhettning” i den svenska ekonomin är att inflationstakten nu åter pressats upp betydligt över OECD-genomsnittet, heter det i konjunkturinstitutets höstrapport. Men detta är främst en regional företeelse, en koncentrationseffekt. Våldsamma kostnadsstegringar på byggområdet, brist på arbetskraft, fortsatt snabb upplåning i hushållen. Allt detta är mest påtagligt i koncentrationsområdena. Vem vinner mest på detta till sist? Ja, inte är det de svagaste grupperna i samhället! Regeringen har inte lyckats att hålla tillbaka kostnadsutvecklingen. De senaste fem åren har visat hur utfallet för kostnadsutvecklingen blivit högre än de i finansplanerna uppsatta målen. En reformering av skattesystemet måste ha som främsta syfte att komma åt den snabba kostnadsutvecklingen. Därför är det glädjande att diskussionen börjat närma sig längre avtalsperioder. Det skulle ge en möjlighet till samordning med en skattereform. Men om en skattereform skall ge denna effekt måste den också medverka till att dämpa de fördelningspolitiska spänningarna. Därför är viktiga förutsättningar att differentierad mervärdeskatt med sänkt skatt på maten och kommunal skatteutjämning kombineras med en marginalskattesänkning som når alla. Det förutsätter höjt grundavdrag eller skattereduktion eller bådadera, som centern har föreslagit. Vid en finansiering är skatten på miljöstörande energi som uran, olja och kol det bästa alternativet, både för ekonomins och för ekologins skull! Den småföretagsverksamhet som bedrivs som enskild firma beskattas hos ägaren liksom fallet för övrigt är för handelsbolagen. Kombinationen av hög inkomstskatt, egenavgifter och förmögenhetsskatt även på s.k. arbetande kapital medför en kraftig broms på nyföretagandet. Egenföretagarna är i dag liksom pensionärerna undantagna från rätten till schablonavdrag i deklarationen. Från många håll har under senare tid konstaterats att småföretagen är diskriminerade i företagsbeskattningen. Detta är en av de frågor som företagsskatteutredningen har att se över. Nu efter valet kommer det en del signaler — jag vet inte hur allvarligt jag skall uppfatta dem — nu senast från företagsskatteutredningens kansli. Det antyds att egenföretagen skulle få bära nackdelen av minskade avsättningsmöjligheter, som företagsskatteutredningen allmänt är inne på, utan att få fördelen av sänkt skattesats. Det borde vara en självklarhet att undanröja dagens diskriminering av egenföretagare och småföretag inom ramen för nuvarande skatteoch avgiftssystem. Centern har föreslagit, att sjukförsäkringsavgiften skall sänkas med fem procentenheter på en lönesumma upp till 500 000 kr. Det innebär 25 000 kr. i minskade avgifter som omfördelas inom systemet. Därmed gynnas småföretagen och avgiftsuttaget anpassas bättre efter företagens kostnadsläge på grund av olika sjukfrånvaro i företag i olika storleksgrupper. På motsvarande sätt föreslår centern att 10 000 kr. i avgifter tas bort för egenföretagarna och omfördelas inom avgiftsuttaget. Under höstriksdagen är det meningen att beslutet om att avskaffa det s.k. friåret i sjukvården för pensionärer skall fullföljas. Regeringsförslaget har redan kommit. I en av socialdemokratins broschyrer från valet kan man läsa: ”För socialdemokratin är det viktigt att alla äldre människor skall kunna få en trygg och fin ålderdom. Inte bara de som har råd att betala för sig på privata vårdhem.” Därefter heter det trösterikt att ”pensionärerna blir allt yngre, inte till åren men i kroppen och i anden”. Det är riktigt, de flesta är friska, aktiva, engagerade. Men en del är det inte! Och det är just den gruppen som man sätter åt genom att avskaffa friåret i sjukvården. Det är obegripligt att dessa sjuka äldre skall drabbas särskilt, känna oro över om de kan behålla sin bostad efter sin sjukhusvistelse, över vart de skall ta vägen om de blir friska. Vi tycker att förslaget att avskaffa friåret är orättfärdigt. Centerpartiet kommer att rösta mot avskaffandet av friåret. Vi tycker inte att äldre, som dessutom blir sjuka, tillhör de starka grupperna i vårt samhälle. En annan och helt annorlunda eftervalsfråga är försvarspolitiken. ÖB har talat i klartext om ihåligheten i det senaste försvarsbeslutet. En utredning som aldrig har fått chansen skall försöka reda ut en del av problemen före jul. Det är inte möjligt. Den kan på sin höjd sortera ut det som absolut kräver beslut i riksdagen före nästa sommar. Därutöver krävs enligt centerns uppfattning — jag är glad att moderaterna har samma uppfattning — en ny långsiktig parlamentarisk försvarsutredning, en utredning som gör det möjligt att fatta ett nytt försvarsbeslut 1991. Det handlar om säkerhetspolitikens trovärdighet. Den oro som nu sprider sig runt om i landet i spåren av förslagen om nedläggning av en rad fredsförband, för att rädda krigsförband, måste tas på allvar. Det är min allvarliga förhoppning att regeringen snarast beslutar sig för en ny försvarsutredning som gör detta möjligt. Det är en uppgift för alla partier att ta tag i dessa frågor. Det är inte trovärdigt att förra årets ihåliga försvarsbeslut skall kunna repareras med ett hastverk till kommitté, i den nya —- eller i varje fall nyupptäckta — situationen. Jordbruksministern har efterlyst en debatt om jordbrukspolitiken. Vi i centern välkomnar en sådan debatt. Man skall väl se Gunnar Wetterbergs sommararbete för expertgruppen för studier i offentlig ekonomi, ESO, som ett inslag i den debatten. Ett tag trodde jag att författaren pryat i jordbruket under sommaren för att komplettera sin gedigna akademiska kunskap med praktik. Men så var det inte. Med detta vill jag bara konstatera att det inte räcker med enbart skrivbordsprodukter i jordbrukspolitiken. Det borde ha ett visst intresse hur de människor som fortfarande arbetar i jordbruket — ca 150 000, eller 3,5 20 av de yrkesverksamma i landet —- upplever förutsättningarna i olika delar av vårt land för att fortsätta med yrket också i framtiden. Jordbruket behöver kanske mer än andra näringar långsiktigt fasta spelregler. Jordbruket är ju en biologiskt beroende näring — även om en del försöker göra denna näring till industri. Det betyder att näringen också behöver tid för omställning. Men den behöver även hjälp med att få svar på frågan: Omställning till vad? Centern har försökt att få sådana besked, bl.a. om förutsättningar för odling av råvaror för industrioch energiändamål — t.ex. för produktion av etanol. Resultatet har tyvärr hittills varit blygsamt. En fortsättning enligt dagens i huvudsak socialdemokratiska politik innebär att nedläggningen av åkermark kommer att fortsätta. Vi motsätter oss detta, eftersom marken näst människan är den främsta resursen. Bara den som anser att förnyelsebar solenergi är oväsentlig kan tycka något annat. En fortsatt nedläggning av åkermark innebär en ökad press i fråga om maximalt utnyttjande av den mark som finns kvar, med sådana långsiktiga effekter på markens bördighet och på naturen som varken kan överblickas eller accepteras. Det skulle innebära fortsatt koncentration till ett fåtal bördiga slättområden. Talet om att ”hela Sverige ska leva” blir ett skämt och beredskapen blir alltmer ihålig. Så låt jordbrukspolitiken få sin debatt, men då skall statsmakterna också lyssna på näringens utövare! Det vore väl en absurd tanke, om avgörande livsvillkor för landets verkstadsarbetare förändrades med utgångspunkt i marknadsekonomiska ferieuppsatser utan kontakt med LO, Metall eller Verkstadsföreningen. Sammantaget, och mot denna bakgrund, är det illavarslande att regeringen i regeringsförklaringen ställer krav på jordbruksnäringen för egen del men också som talesman för ”den internationella utvecklingen” — dock utan att ange några medel. Men det kommer väl något, får vi hoppas. Där syns ett mönster, som jag har iakttagit under ett antal år. Det är kringförutsättningarna som förändrar jordbrukets villkor. Än är det GATT överläggningar och förväntade förhandlingsresultat där, än är det EG:s utveckling, än är det hotbilden i vår omvärld — jag hänvisar till försvarsbeslutet 1987 och sänkningen där av beredskapskraven etc. En fråga tränger sig onekligen på: Vad vill socialdemokraterna själva göra i jordbrukspolitiken mer än att ställa krav och att se det svenska jordbruket som ett ”offer” för allehanda slag av utveckling? I det internationella sammanhanget finns det skäl att än en gång betona det nordiska samarbetets betydelse. Det borde också gälla i relationerna med EG, i synnerhet som EFTA blir en alltmer heterogen skara, där Österrike planerar för medlemskap i EG, där Schweiz inte vill bli medlem och inte heller stärka EFTA-organisationen. Min fråga blir därför om regeringen — mot denna bakgrund — är beredd att främja ett ökat nordiskt samarbete inför eventuella förhandlingskontakter med gemenskapen. Det är inte första gången som jag ställer denna fråga. Men resultaten har hittills uteblivit. Det är nu mer än sju år sedan folkomröstningen om kärnkraften genomfördes. Riksdagens beslut i anledning av folkomröstningen innebar som bekant att kärnkraften skall vara avvecklad senast år 2010. I våras lyckades regeringen samla sig till ett förslag om att två reaktorer skall tas ur drift i mitten av 1990-talet. Det kallas för snabbavveckling. En del kallar det för förtida avveckling. Någon garanti för att beslutet kommer att förverkligas finns naturligtvis inte. Det får kontrollstationen 1990 avgöra. Denna oklarhet utnyttjas gång efter annan av dem som vill behålla kärnkraften, oavsett miljöriskerna. Mot den bakgrunden är det trist att höra alla dessa prognoser och framskrivningar av dagens verklighet till en omöjlig framtid — nu senast när det gäller energiförbrukningen inom näringslivet, som statens energiverk har räknat fram. Jag är glad att Birgitta Dahl har tagit avstånd från de kalkylerna. Det bör inte vara en huvuduppgift för energiverket att räkna fram en omöjlig framtid. Såvitt jag förstår var det inte behov av förnyelsebar energi som man räknade fram. Men det borde det ha varit, i varje fall om man hade läst riksdagens enhälliga målsättningsbeslut på energiområdet. I praktiken har regeringspolitiken efter 1982 trots olyckan i Tjernobyl, ett samhälle som nu skall jämnas med marken enligt uppgift, inneburit att storskaligheten fått dominera. Man har på olika sätt försämrat möjligheterna för alternativen, och de förslag som man har lagt fram är anpassade efter de krav som kraftproducenter ställer, underbyggda av konservativt tänkande på energiområdet inom ansvariga myndigheter därtill. Att vinna gehör för förslag som bryter mot den traditionella konservativa, storskaliga energipolitiken har hittills varit nästan omöjligt. Regeringen har inte brytt sig när riksdagen uttalat sig för förbättrade villkor för alternativen. Från centerpartiets sida har vi understrukit att förnyelsen av energisystemet måste ske på ett ansvarsfullt sätt. För samhällsekonomi och miljö är en snabbavveckling i ”bägge ändar” förödande. En avveckling som skall inledas nu och genomföras på några få år ställer krav på ökad ersättningsproduktion, som bygger på fossila bränslen med ökad miljöpåverkan som följd. Samma effekt får man, om man vill avveckla alla kärnkraftverken under några få år före 2010 inom ramen för ett bibehållet storskaligt elproduktionssystem med hög och ökande energianvändning. Kolkondens, som industrin förespråkar, är ett stort steg tillbaka. Centerns förslag till förnyelse av energisystemet förutsätter att avvecklingen inleds omedelbart och att den genomförs under 1990-talet. Det är en svår uppgift och en betydligt tuffare situation än en avveckling av sex reaktorer på tio år, som var linje 3:s krav i folkomröstningen. Vi hoppas att den nya riksdagen har en större vilja att över huvud skapa förutsättningar för kärnkraftens avveckling. Från centern har vi föreslagit konkreta åtgärder, såsom inrättandet av energins utvecklingsfond, finansierad genom en avgift på 2 öre/kWh på all el. Från denna fond skall ges bidrag eller annan form av stöd för investeringar som främjar omställningen av energisystemet. Det gäller satsningar på effektivare elproduktion genom utbyggnad av kraftvärme och andra tänkba ra elproduktionsalternativ, t.ex. vindkraft. Basen i elproduktionssystemet är dock billig, befintlig vattenkraft. Det är väsentligt att alla stimuleras att delta i omställningen. Det måste finnas många aktörer på energimarknaden. Åtgärder som riktas till enskilda och företag är nödvändiga. Avdragsrätt för småhusägare och bostadsrättsinnehavare för investeringar i effektivare energianvändning och ökat utnyttjande av miljövänlig energi är en åtgärd. Garantipriser för el producerad i små vindoch vattenkraftverk är en annan åtgärd, stöd till etanolproduktion en tredje osv. Energibeskattningen måste vara så utformad att effektivitet, hushållning och användning av miljövänlig, förnybar energi gynnas. En övergång till moms på energi innebär uppenbara risker för en motsatt utveckling. En ensidig prishöjning på energi från producenterna leder bara till kursuppgång för Sydkrafts, Gullspångs och andras aktier, som vi redan har kunnat se. Det är en gammal dröm hos oss människor att kunna se in i framtiden. Det kan vi inte klara, men därför behöver vi inte blunda för de stora framtidsfrågorna, avstå från att se framtiden i dagens verklighet. Vi vet — om vi bara vill se oss omkring — att miljön är hotad nu och i framtiden. Katastroferna kommer allt tätare och allt närmare. Häromdagen kunde vi höra att forskare vid en FN-konferens i Haag konstaterade hur ozonlagret — den cancerskyddande hinnan runt vår jord — kring polerna kommer att ha minskat med 5 960 före år 2015. Det är ett ytterligare larm, inte avsett att skrämma utan att öka vår beredskap och vårt kunnande samtidigt som det utmanar vår handlingsförmåga. Därför är miljöfrågorna den största utmaningen för en ny riksdag. Det finns ingen väg tillbaka; stillastående är inget alternativ. Den som vill vänta och se kommer att bli omkullsprungen av såväl opinionen som verkligheten. Centerpartiet välkomnar miljöutmaningen, det växande stödet för en grön politik i väljarkåren. Vi kommer att göra vårt yttersta för att motsvara kraven från en växande miljömedveten opinion.

Herr talman! Ansvaret vilar tungt på mig att som riksdagsgruppens oldfru få förmedla det viktigaste av miljöpartiets politiska visioner och vilja. Det är min personliga premiär i plenisalens talarstol och det är vårt partis premiär i den allmänpolitiska debatten. Efter bara sju år av politiskt liv har vi tagit oss igenom tre spärrar: 4-procentsspärren, den ekonomiska spärren och den tröghetsspärr som byggs av rädsla och motvilja mot nya, ur tiden vuxna, men trygghetsstörande idéer. Detta snabba genombrott kommer efter sju gånger tio år, under vilka inget nytt parti av egen kraft kunnat och orkat ta sig in i Sveriges riksdag. Inte att undra på att vi fyllda av glädjens energi tar oss an våra uppgifter. Vi bärs också av en annan energiform, av den heliga vredens energi, genererad ur människans bristande öppenhet för nya insikter och idéer, av oförståelse för naturens lagar och inbillad överhöghet över och äganderätt till jordens rikedomar och överhöghet över alla våra medvarelser. Ekologins lagar är uråldriga, framvuxna under ett långsamt och prövande samspel och inbördes hjälp. De är generösa och tänjbara, men inte hur långt som helst. Dagens ekonomiska lagar, som tillåter och framtvingar överuttag, nedsmutsning, sjukdomar och artutrotning och som t.o.m. ibland kräver att vi skall fortsätta använda dem till det bittra slutet, de lagarna är av förhållandevis ungt datum. Vi har en tilltro till att människans hjärna, denna fantastiska skapelse, är kapabel att med hjärtat som kompanjon ändra dagens ofullkomliga ekonomiska lagar. Kanske behöver vi en helt ny ekonomisk beräkningsgrund -— tid, energi eller något annat — i stället för fiktiva värden eller dollarns, markens eller rubelns bergoch dalbana. Ja, det finns ju redan några gröna ekonomer, som prövar nya idéer, som kommer att få stormvarningssignalen att hissas i topp. Vi i miljöpartiet är väl medvetna om att detta, vårt steg över tröskeln, aldrig hade kunnat ske om inte tiden och världssamhället varit mogna för en genomgripande och för vår överlevnad nödvändig förändring — ett politiskt paradigmskifte, ett mönsterbyte, en synvidga. Jag lånar Einsteins beskrivning för att göra begreppet synvidga tydligt: Att skapa en ny teori är inte så som att förstöra en gammal lada och i dess ställe bygga en skyskrapa. Det är snarare som att bestiga ett berg, få allt vidare utsikter, upptäcka oväntade förbindelser mellan vår startplats och dess innehållsrika omgivning. Men vår startplats existerar fortfarande och kan ses fastän den förefaller mindre och bildar en liten del av den vida utsikt, som vi fått genom att bemästra hindren på vår äventyrliga färd uppför berget. Sådana lägerplatser har det funnits gott om i människans historia. Den lilla världen blev allt större tills den omfattade hela jordens platta pannkaka, som sedan ändrade form till ett klot. Ännu större och mer omvälvande och svårförståelig blev den synvidga, som satte solen i centrum och degraderade vår jord till hennes drabant. Vi blev så små. Ännu mindre blev vi när solen och hennes drabanter förminskades till några stoftkorn i utkanten av en av oändligt många galaxer i ett universum utan slut.

Dagens övermodiga människa blir liten och ödmjuk om och när hon lever sig in i den nya synvidgan, som är livets helhet. Ekologins synvidga, där ekologiska lagar är riktningsvisare, avlöser den västerländska utvecklingssynvidgan. I det föregående mönstret fanns en glad tilltro till att ekonomisk tillväxt skulle lösa rättviseproblemen och ge oss alla alltmer frihet. Frihet till vad? Industri och storskalighet var två viktiga redskap iskapandet av denna sköna, nya värld. Redskapen har prövats, men befunnits otillräckliga. Vi har i stället hamnat i en förvirringens värld, där t.o.m. föregångslandet Sverige upplever ökande otrygghet och råhet, affärer och miljöförstörelse. Vi får trösta oss med att kaos och förvirring anses vara en nödvändig grogrund för något nytt i vår utveckling — ordning ur kaos. Den högra blå friheten och den vänstra röda rättvisan på sin linjära skala måste sättas in i ett flerdimensionellt system, där låg-hög-energiskalan och det decentraliserade—centraliserade samhällets skala eller ekonomisk tillväxt i olika former kombineras och bearbetas. Naturligtvis finns det ännu många fler faktorer att pröva mot varandra i ett system som är vårt komplicerade samhälle. Det är ert sätt att närma sig den helhetssyn som vi alltid måste sträva efter att nå, men aldrig lär nå eftersom den ständigt förändras. Miljöpartiet kommer alltid att påpeka nödvändigheten av att analysera konsekvenserna för miljö och sårbarhet av varje allvarligare ingrepp i samhällsplaneringen. Det som övertygat oss miljöpartister om nödvändigheten att grunda ett nytt parti var naturligtvis det som sedan kallats vår enda fråga, en enda, men en som griper in i samhällets alla vrår — miljöförstöringen. Skogen sjuknar och dör. Av torka, säger de som inte vill erkänna människans ingrepp som orsak. Men skogen dör inte enbart av torka. Dess försvarssystem skulle rädda många träd genom att de skickar ner rötterna till djupare, vattenbärande skikt. Men i den av föroreningar försurade jorden löses aluminiumjoner ut, som skadar rötterna i djupet. Och i ytlagret råder torka. Sälarna dör. Av valpsjukevirus, säger de som inte vill se människan på den anklagades bänk. Men ett virus slår onekligen hårdare mot livet i ett förgiftat hav, där födounderlaget försämrats och sälarna visar öppna hudsår, tandlossning och inre skador som hopväxt livmoder. Den totala balansen i havet är störd. Var fjärde art av högre svenska växter är i dag hotad. Artbalansen har alltid förändrats, säger den som vill svära sig fri från delaktighet. Men aldrig tidigare har så många och så allvarliga hot under en så kort tidsperiod frammanats mot allt vad livet heter — i vatten, i luft och på mark och mot = Prot. 1988/89:11 människan själv. 19 oktober 1988 Därför kommer miljöpartiet de gröna att kräva att riskutsläppen minskas kraftfullt, även om skördarna blir kvantitativt mindre och reningstekniken blir kostsam. På sikt kommer det att löna sig — ge industriella besparingar, exportinkomster, mer mångfaldigt och långlivat djuroch växtliv och friskare människor. För att klara detta måste naturoch miljövård få ett starkare stöd och utökad personal, som får fortlöpande utbildning. Detta behövs på många hålli de snabba förändringarnas tid —i skolan, på universitet och lärarhögskolor, i arbetslivet, i politiken. När vi alla blivit medvetna om att vår politik måste inriktas på denna ekologiska varsamhet, märker vi hur denna medvetenhet får följdverkningar långt utanför naturresursområdet. Låt mig citera vår Lars Norberg: — Det nya ekoparadigmet får konsekvenser på skatteområdet — det är uttag av naturresurser, som främst bör beskattas, inte mänskligt arbete. — På jämställdhetsområdet — kvinnor har större förståelse för livets krav och naturens okränkbarhet än män. Det är ett skäl till att de måste få minst lika stort inflytande på politiken som männen. — På näringslivets område — storskalighet leder till större avstånd mellan ansvar och konsekvens. Storskalighet gör det svårare att överblicka och förstå; den är förödande för självtillit och självbestämmande. Den ökade produktiviteten är oftast inte värd det priset. Därför verkar den gröna politiken för decentralisering och småskalighet. —- På politikens område — den centraliserade storskaliga makten är en fara för miljön. Där kan teknokratin göra sig bred. Med decentraliserad makt och småskalighet minskar riskerna och ökar den vanliga människans kontrollmöjligheter. Därför de gröna principerna: begränsade mandattider för de förtroendevalda, förbud mot mångsyssleri i politiken, stort lokalt självstyre. — Så kan man fortsätta med att konstatera hur det nya paradigmet får konsekvenser på område efter område: energipolitik, hälsovård, skola, forskning, kultur, invandraroch fredspolitik. Så långt Lars Norberg. Några av dessa områden vill jag — av tidsskäl kort och ofullständigt — beskriva utifrån den nya synvidgans höjd, där många gröna från olika partier och gröna utan partibeteckning skådar ut över panoramat och talar om det de ser. I dag är världen villrådig inför valet av framtidens energi. Kol och olja, som vi vant oss vid, visar sig ge oroväckande miljöeffekter för människor, natur och material. Naturgasen är mindre skadlig, men behövs bättre än hos oss i Europas fattiga brunkolsländer, som Polen och Tjeckoslovakien. Den redan utbyggda vattenkraften skall vi naturligtvis använda och effektivisera, men våra fyra något så när orörda älvar skall lämnas vidare till kommande generationer. I Finland skyddar man 55 älvar! Att vi inom miljöpartiet är kärnkraftsmotståndare lär inte vara någon hemlighet. Med kärnkraftens användning bryter vi mot miljöpartiets alla fyra solidariteter — solidariteten med vårt eget land, med världens fattiga, med naturen och med kommande generationer. Kärnkraftens användning är omoralisk på alla användningens nivåer — i de områden där uran bryts och 59 invånarnas hälsa och land förstörs, i de områden där kärnkraften är i gång genom att reaktorer och den mänskliga faktorn inte alltid är överens, avsiktligt eller oavsiktligt; inte heller naturkrafterna garanterar för driftens säkerhet. Japan bygger, Mexico planerar — båda länderna ligger i jordbävningsområden. Sannolikheten att olyckor skall inträffa överträffas av verkligheten. Förutom de offentliggjorda olyckorna finns okänt hur många hemlighållna: Nevada, Mururoa, Sellafield, Three Mile Island, Brocksdorf, Ignalina, Tjernobyl, Cincinnati. Vi lär oss geografi. Det tredje steget, avfallshanteringen, är inte mindre omoraliskt. Slarvet vid hanteringen, plutonium på drift, osäkerheten för radiaksmitta i grundvatten, växter och djur, hemgjorda atombomber, hemlig dumpning, utnyttjande av u-ländernas behov av pengar och deras okunnighet om riskerna. Den renaste energin är den sparade. Vi kan isolera, vi kan sänka inomhustemperaturen och må bättre därvid och vi kan använda datorer och styrteknik i energibesparingens tjänst. Vi kan tänka oss för — energi motsvarande en medelstor reaktor slängs i skolmatsalarna! I supraledartekniken ligger stora drömmar om energibesparingar, men hur det nu är har teknikdrömmarna ofta visat sig vara ofredens mardrömmar. En tröst är att tekniker och forskare inom olika områden har börjat diskutera och formulera etiska regler. Miljöpartiet rekommenderar fortsatt forskning om den biogenererade energin — vätgas, biogas, etanol m.m. — och om sol-, vindoch vattenenergi i småskaliga och mångfaldiga former — något som vi borde ha satsat på för länge sedan. Forskningen är i sig varken ond eller god, men vi bör kräva av forskaren att han i samarbete med andra gör en konsekvensanalys av sina resultat och tar ansvaret för det han kommer fram till. Eller är resultaten inte hans utan hans arbetsgivare? Modern forskning kräver oftast högteknologiska hjälpmedel. Forskning kräver därför pengar, mycket pengar. Industri och forskning kopplas samman, forskningsresultaten värderas efter sina ekonomiska förutsättningar. Den nya gentekniken ger exempel på forskningens nya, svåra problem. Skall vi tillåta att gener patenteras? Patent på liv känns olustigt. Patent kan t.ex. tas på ett visst utseende på en tomat, men därmed faller en tung bevisbörda inför domstol på den som av en slump fått fram samma utseende i sin tomatodling. Att klippa och klistra i mänskliga gener — vill vi människor verkligen ha det så? Är det goda det kan föra med sig verkligen gott? I miljöpartiet diskuterar vi vårt önskemål om ett femårigt moratorium -— ett uppehåll för all genteknisk forskning med vissa undantag — men meningarna är delade. Kan ett moratorium genomföras? Bara i Sverige? Tvingas då vår gentekniska forskning utomlands för att överleva? Frågetecknen hopar sig. När Birger Schlaug tvekade på frågan om genteknik i en TV-utfrågning, anfölls han med förtjust ironi från många håll. Men den som inte tvekar inför denna svåra fråga måste vara dåligt påläst. Miljöpartiet vill utöka u-hjälpen ytterligare. Medlen skall användas för markvård, trädplantering och andra livsnödvändiga, ekologiskt riktiga projekt. Sådan hjälp behövs i många länder utöver dem som vanligtvis kallas u-länder, t.ex. medelhavsländerna. Ideella föreningar, som visar att de kan hjälpa på ett meningsfullt sätt, skall få bra stöd. Deras hjälp bör gå direkt till dem som kan använda den utan att mellanhänder skor sig — till familjeplanering, utbildning, småföretag, råvaruförädling osv. Handeln med u-land skall ske på lika villkor, gärna med bilaterala avtal. Storföretagens övertagande av de bästa jordarna och de skogar som borde få vara orörda skall förhindras med utbildning och stöd till bönderna i området, med internationella avtal och reservatsköp. Vi skall försöka att inte uppmuntra u-ländernas människor att ta över våra västerländska ideal och värderingar utan i stället understryka värdet i deras egen kultur och deras liv — deras levande musik, deras naturliga sammanhållning och inbördes hjälpsamhet, m.m. Vad händer om Sverige blir medlem i EG? I det gemensamma Europa arbetar man för storskalighet, centralisering och fortsatt ekonomisk tillväxt efter det gamla vanliga mönstret. Sverige ligger i Europas ytterområde, vilket inte brukar vara någon gynnsam position i det mönstret. Blir Sverige EG:s u-land? Centraliseras våra industrier till Europas hjärta? Vi kommer inte att få någon bestämmanderätt så länge vi inte är fullvärdiga medlemmar, och även om vi blir medlemmar förlorar vi vår urgamla rätt att oss själva beskatta. Vid samtal med en dansk antecknade jag bl.a. följande, ur hans bistra erfarenhet framsprungna råd inför framtida svenska EG-diskussioner: Lyssna efter motsägande budskap! Lyssna efter vad som inte sägs! Försök lista ut vad som hålls hemligt och varför! Vad förlorar vi i öppenhet och demokrati och vad vinner vi? Vilken bestämmanderätt får vi behålla i exempelvis miljöfrågor? Har folkrörelserna någon möjlighet att göra sig hörda? Där måste jag göra en kommentar: Att döda folkrörelserna vore att sälja Sveriges själ för en vattvälling och några russin. En kritisk granskning av krav och fördelar behövs, en öppen diskussion, inte smyganpassning. Vi i miljöpartiet vill också jämsides diskutera andra lösningar och se om Sverige inte med dem kan bevara sin integritet men ändå få många av de fördelar som vårt land i dag skulle vinna genom EG harmoniseringen. Sårbarheten ökar världen över. Teknik och kommunikationer gör det möjligt att utnyttja natur, råvaror och människor i en helt annan omfattning än tidigare. En världsomfattande omstrukturering av samhälle och näringsliv pågår. Storstäderna växer, landsbygden utarmas. Även Sverige börjar få sitt u-land, en sårbar glesbygd, som får lämna ifrån sig sina råvaror, sina ungdomar, sina skolor och butiker, sin framtid, och betala för det genom subventioner till storstädernas bostadsbyggände. Samtidigt ökar rotlöshet och våld, trafikoch bostadsproblem i den alltmer sårbara storstaden. Visst börjar vi observera problemen och laga och lappa, men de grundläggande orsakerna åtgärdas inte. Miljöpartiet vill arbeta för att vardagens sårbarhet minskas genom att göra glesbygden till levande och värdefull landsbygd. Utdöende överlevnadskunskaper och den mångformiga kulturen skall återupprättas. Även militärt minskar sårbarheten med en levande landsbygd. Ett tomt landskap är svårt eller omöjligt att försvara. Den levande landsbygden är det bästa civilförsvaret. Om vi lyckas återge glesbygden ett rikt liv, förverkligar vi till en del vår fjärde solidaritetsregel — solidariteten med kommande generationer. Emin Tengström, professor vid tvärvetenskapliga institutionen i Göteborg, beskrev för några år sedan en samhällsform som jag vill kalla grön — men det är bara en samhällsform, observera det; vi vill inte att alla skall se ut så här! Han målar upp ett bra samarbete till inbördes hjälp mellan lokalt boende — byn — och närmaste tätort — staden. I byn bor några hundra människor; där finns allt som vardagen behöver, cykelverkstad, bageri, diverseaffär, frisör, post, förskola och lågstadium. Grönsaker och rotfrukter odlas, kanske har de litet smådjur, en häst, några kor. Alla vuxna finner inte lönearbete i byn, men i staden.

Många får tid över, och den blir obetald arbetstid i byn. Obetald, ja, man får betalt genom att byta varor och tjänster. Läkaren kopplar av med arbete i grönsakslandet, arbetaren i elfabriken går gärna in några timmar på dagis. Men detta är skatteflykt! Ja, men den vägs upp av att kommun och stat slipper utgifter, motsvarande byns väghållning, sophantering, skolor, äldrevård, osv. Och byråkratin minskar. Så skulle jag vilja leva mitt gröna liv efter riksdagen. Var och en av oss måste, för att kunna ta detta nya nödvändiga ansvar på oss, få mer tid. Tid, detta märkliga, som egentligen bara är en metod att visa förändring, är något vi har ont om. Vi får mer och mer bråttom för att hinna förtjäna pengar för att köpa grejor och för att hinna använda dem, och därför måste vi sätta barn på dagis och farmor på servicehus. Och så måste vi betala alla skatter som måste till för att ge oss de offentliga tjänster som vi måste ha för att vi har så bråttom att tjäna pengar. Tid kan vi åter få genom det av miljöpartiet föreslagna grundavdraget på 31 000 kr. och genom att den informella sektorn tillåts växa. Miljöpartiets förslag till kortare arbetstid, om man så vill, gör det möjligt att bättre organisera familjeliv och fritidsverksamhet. Tid får vi genom att skatt läggs över från arbete till råvaror och energi. Vi får mer tid till egna kulturella verksamheter och till mänsklig gemenskap.

Den inställningen är något ytterligt opraktiskt i denna värld och svår att tillämpa i vardagslivet. Ändå vet jag inget bättre alternativ.” Där slutar Havelcitatet. Jag önskar bara att Havel även hade satt in människan i det större ekologiska perspektivet. Jag skulle vilja avrunda med ännu ett citat, denna gång av den österrikiske filosofen Viktor Frankl. ”Varje arbetande människa är en konstnär. Hon efterlämnar mer information till sin omgivning än vad som tidigare fanns. Det som skiljer oss från djuren är självtranscendens, frihet och ansvar. Självtranscendens är förmågan att se sig själv utifrån och vara medveten om sina motiv och sitt beteende. Frihet är att kunna avvika från instinktens makt, att inom vissa gränser skapa en egen tillvaro. Friheten att välja kräver ansvar och samvetet är det instrument vi har för att upptäcka de verkliga värdena.”